Fru talman! Under många år har vi moderater föreslagit förenklingar och förbättringar i det statliga betalningssystemet. Tyvärr har dessa förslag avslagits av riksdagsmajoriteten, men sedan har ändå vissa steg tagits i den riktning som vi moderater har eftersträvat. Som motiv för att avslå våra krav har man ibland hänvisat till pågående översynsoch utvecklingsarbeten inom riksrevisionsverket. Men den myndigheten överlämnade hösten 1988 till regeringen en promemoria angående det statliga betalningssystemet. I den redovisades en teknisk omläggning som möjliggör en bättre kassahushållning. Enligt riksrevisionsverket fungerar det nuvarande systemet mindre bra. Det fyller inte moderna kassahållningskrav samtidigt som servicen till både myndigheter och allmänhet brister i vissa avseenden. Dessa svagheter sammanhänger med att postverket för sin verksamhet anses behöva den förräntning som uppkommer genom att inoch utbetalningarna ligger kvar i postgirot under viss tid, s.k. float. Dessa intäkter kan uppskattas till omkring en halv miljard kronor. Några tekniska skäl för att behålla en float av nuvarande omfattning finns inte enligt riksrevisionsverket. Dessutom skulle det innebära fördelar för såväl enskilda myndigheter som allmänhet om bankgirot gavs ett ökat utrymme i den statliga betalningsförmedlingen. Den här promemorian från riksrevisionsverket har remissbehandlats, och praktiskt taget alla instanser förordar avreglering och fri konkurrens. Av särskilt intresse, tycker jag, är att flera myndigheter i sina remissvar begär att inoch utbetalningar för deras del — av besparingsoch effektivitetsskäl — skall få ske via bank. Det är krav som vi moderater sedan länge har framfört här i riksdagen. Litet intryck har trots allt riksrevisionsverkets promemoria och vår kritik gjort. Regeringen har i den senaste budgetpropositionen klart slagit fast att det statliga betalningssystemet i princip bör vara så utformat att det skapas en valfrihet för allmänheten och myndigheterna att välja postgirot eller bankerna som betalningsförmedlare. Samtidigt hävdar regeringen att en sådan förändring inte kan genomföras utan en mer genomgripande analys av postverkets ekonomi och verksamhet i stort. Vi finner det anmärkningsvärt att detta utredningsarbete, som det har ordats om i flera år, har visat sig så tidskrävande. Vill man på det här sättet förhala utvecklingen? Man kan verkligen fråga sig det. Vi moderater har som mål att statens betalningssystem skall fungera så kostnadseffektivt och praktiskt som möjligt. Det låter som en självklarhet, men det är det tydligen inte för majoriteten. Förutsättningen härför är, enligt vår uppfattning, fri konkurrens mellan olika institut och betalningsformer. Postverket och bankerna skall då åläggas att inleverera inkommande likvider direkt till statsverkets konto i riksbanken. Utbetalningar kan på motsvarande sätt ske genom att erforderligt belopp dras direkt på detta konto på utbetalningsdagen och inte en eller ett par dagar i förväg. Med detta system skulle staten spara avsevärda belopp, samtidigt som myndigheter, företag och enskilda bereds tillfälle att fritt välja posteller bankgiro för sina betalningar. Argumentet att postverket är i behov av intäkter för att upprätthålla en rikstäckande verksamhet är enligt vår uppfattning inte ett hållbart motiv för att bevara orationella betalningsrutiner. Statens betalningssystem bör utformas så kostnadseffektivt och serviceinriktat som de tekniska förutsättningarna medger. Den viktiga frågan som rör finansieringen av postverksamheten i glesbygd måste då självfallet lösas i ett annat sammanhang. I en tid då avreglering och bättre kassahållning är nyckelbegrepp är det inte rimligt att postgirot får behålla sin sedan 1925 gynnade ställning när likvärdiga eller bättre betalningsformer finns att tillgå på annat håll. Vi anser därför att postgirots monopol vid betalningar till och från staten bör upphävas. När postgirots återstående monopol på betalningar till och från staten har upphävts och en klarare boskillnad skapats mellan postverket och PKbanken i samband med den senares privatisering, blir det också möjligt att medge undantag från principförbudet mot räntegottgörelse och övertrasseringsrätt på postgirokonton. Därvid skulle en ombildning av postgirot till ett aktiebolag underlättas och möjliggöra den utveckling som vi moderater har förespråkat. Men innan vi är där vill vi ha några förändringar omedelbart genomförda, som gör det möjligt för staten att betala tillbaka överskjutande skatt samt statliga bidrag och förmåner direkt till ett konto i bank eller postgiro. Vi tycker också att man skall kunna betala in och återbetala mervärdeskatt och punktskatter via bank och bankgiro. Detta är tyvärr inte möjligt i dag, trots vad som har hävdats av majoritetens företrädare här i kammaren vid flera tillfällen. Här finns återigen förutsättningar för majoriteten att lova detta, men jag kommer inte att tro på löftena förrän jag har sett att det hela verkligen är genomfört i praktiken. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer där det finns moderata företrädare.

Herr talman! Nuvarande system för inoch utbetalningar till och från staten innebär att postverket, via postgirot, har monopol på de allra flesta transaktioner som i dag äger rum. Till följd av att penningmedlen i genomsnitt ligger kvar hos postgirot någon dag eller några dagar uppstår en betydande räntevinst på postgirots genomsnittliga kapitalbehållning. I brist på lämpligt svenskt namn på denna kapitalbehållning betecknas densamma vanligen med dess engelska namn ”float”. Denna ”float” är emellertid inte bekymmersfri, varken för inbetalande personer och företag eller för penningmottagaren staten. För inbetalarna innebär den att alternativa system för betalningar, vanligen bankgirot, inte kan användas, vilket innebär dels extra arbete, dels och framför allt någon dags ränteförlust. Mottagaren, staten, får genom omvägen över postgirot vänta i snitt kanske en extra dag på sina pengar, vilket naturligtvis innebär en ränteförlust för staten. Såväl avsändare som mottagare av dessa pengar har alltså klara nackdelar av att de tvingas gå vägen över postgirot, vilket riksrevisionsverket också har påpekat i augusti 1988 i en rapport i ärendet. Vad är då motivet till att staten önskar bibehålla postgirots monopol på de statliga betalningarna, och varför har finansutskottet senast i fjol uttalat sig mot en förändring? Jo, postverket hävdar att ränteintäkterna från ”floaten” är nödvändiga för att verket skall kunna bibehålla ett antal kostnadskrävande lantbrevbärarlinjer och för att man skall kunna vidmakthålla sin service gentemot allmänheten i fråga om de många och små betalningarna som aldrig besvärar banksystemet. Herr talman! Att posten måste ge service till glesbygder och till personer som skall göra små betalningar är ett faktum som är höjt över all diskussion. Men varför i all världens dagar skall denna service betalas genom att postverket beviljas monopol på betalningar till och från staten, betalningar som med stora fördelar för såväl avsändare som mottagare skulle kunna ledas via banksystemet? Att vidmakthålla ett opraktiskt system med den huvudsakliga motiveringen att det behövs för att finansiera en service som ett affärsverk är skyldigt att lämna allmänheten förefaller inte rationellt. Man avstår från alla praktiska och effektiva rutiner för att lösa ett finansieringsproblem, som statens affärsverk posten har för en del av sin service. Kan denna finansiering inte lösas internt inom affärsverket posten, borde detta verk få ett större anslag för sin glesbygdsservice än vad det nu har över budgeten — men det är orimligt att i stället konservera ett föråldrat monopol med arbetsamma rutiner och ränteförluster för såväl avsändare som mottagare för att lösa detta kostnadsproblem. Herr talman! Med denna motivering yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Så är det dags för gamla bekanta, ja inte skivbekanta men väl bekanta motioner om det statliga betalningssystemet. Så sent som i november förra året behandlade vi motioner från moderata samlingspartiet och folkpartiet med ungefär samma innehåll som i år. I dag behandlar vi också två socialdemokratiska motioner, som vill slå vakt om postgirots roll i den statliga betalningsförmedlingen. Vi uppskattar den omväxling som det innebär att få stöd för utskottsmajoritetens sedan länge dokumenterade uppfattning härvidlag. Moderata samlingspartiets och folkpartiets motion följs upp i en reservation. ”Utskottet anser att staten måste medverka till att skapa rationella, billiga och bekväma betalningsrutiner i samhället”, står det i reservationen. Och det håller jag med er om, Rune Rydén och Lars De Geer. Men så sjunger man den fria konkurrensens lov som medel att nå detta. Vi tror nu inte att det är riktigt så enkelt. Våra krav sträcker sig litet längre. Vi anser att ett grundläggande krav bör vara att betalningar till och från staten skall kunna ske på ett för allmänheten och näringslivet rationellt sätt. Betalningssystemet skall vara kostnadseffektivt, passa statens redovisningssystem och tillgodose statens informationsbehov. Betalningssystemet skall från kassahållningssynpunkt minimera upplåningsbehovet. En effektiv betalningsförmedling för staten var en gång skälet till att postgirot skapades. Nya rutiner och tekniker har efter hand utvecklats och anpassats till nya krav och behov. I dag kan postgirot erbjuda en rationell och samlad hantering av pengarna och information om likvida flöden. Jag tycker inte att Rune Rydén har rätt när han säger att det är så orationellt och opraktiskt i dag. Det är ju just rapporten från RRV och samarbetet med postgirot som har resulterat i det nya systemet, CassaNova, som är en optimal lösning på ”cash management” för staten, som en entusiast skrev i postens egen tidning. Det talas ofta om postgirots gynnade ställning gentemot staten. Nu är det ju så, att postgirot är statens betalningsinstitut och då är det inte så konstigt att vi i stor utsträckning använder oss av dess tjänster, speciellt med tanke på att det hela ingår i ett större sammanhang. Då tänker jag på det som också ni har talat om: att en väsentlig del av postens rörelseintäkter kommer från just betalningsförmedlingen. Det är helt enkelt en förutsättning för att posten skall kunna upprätthålla ett rikstäckande kontorsnät, vilket den är ålagd att göra. Moderata samlingspartiet och folkpartiet säger att statens betalningsförmedling skall upphandlas i enlighet med upphandlingsförordningens krav på affärsmässighet. Då kan olika betalningsförmedlare jämställas i konkurrenshänseende. Frågan om hur posten skall kunna klara av att täcka kostnaderna för sitt rikstäckande kontorsnät bör klaras ut på annat sätt, säger man lakoniskt. Hur då? Det är ju här knuten finns. Eftersom postverket har sådana krav på sig som bankerna inte har, kan det som det ser ut i dag inte bli någon upphandling på ett i konkurrenshänseende affärsmässigt sätt. När nu detta är det väsentligaste skälet för att vi slår vakt om postgirots nuvarande ställning, tycker jag att ni kunde redovisa ett konkret förslag om hur posten skall finansiera denna sin från regionalpolitisk synpunkt så väsentliga glesbygdsservice. Skall det ske genom att brevportot nästan fördubblas, eller är ni beredda att ge postgirot samma möjligheter som bankerna till inlåning och utlåning samt placeringar av likvida medel? Eller är ni beredda att på kort sikt plocka fram de ca 300 milj.kr., och 1,3 miljarder kronor på tre års sikt, som posten i så fall behöver? Säg det då! Lars De Geer påstod att man har en budgetpost för den här servicen och att man skulle kunna utöka den. Men mig veterligt finns det inte någonting sådant. Tvärtom är det på det sättet att postverket inlevererar medel till staten. Rune Rydén citerade finansplanen. I denna uttalas att det statliga betalningssystemet i princip bör vara så utformat att det skapas valfrihet för allmänheten och myndigheterna att välja postgirot eller bankerna som betalningsförmedlare. Men man konstaterar också i rask takt att mot bakgrund av att postverket är ålagt att upprätthålla ett rikstäckande kontorsnät kan en sådan förändring inte genomföras utan en mer genomgripande analys av postverkets ekonomi och verksamhet i stort. Likaså måste bestämmelserna för postgirots verksamhet ses över för att man skall kunna skapa rimliga konkurrensvillkor mellan postgirot och bankerna. Detta är precis vad utskottets majoritet har hävdat under många år. Det är glädjande att även centerpartiet denna gång har insett betydelsen härav. Till yttermera visso har numera postoch teleutredningen avlämnat sitt betänkande. Där slår man fast att om posten skall klara av de regionalpolitiska och sociala kraven, måste postgirot också i framtiden i allt väsentligt sköta statens betalningar. I annat fall måste posten ges fullgoda möjligheter att konkurrera med bankerna. Jag tänker inte gå in på alla detaljer som Rune Rydén tog upp beträffande återbetalningskort, inbetalningstider etc. Vi hade ju en diskussion i november om dessa saker, så det är bara att läsa vad som står i protokollet från den dagen. Ska man förändra, skall man förändra till det bättre. Men så länge det inte finns något bra och konkret förslag om hur postens regionalpolitiska ansvar skall finansieras anser utskottets majoritet att förändringar ej skall vidtagas. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 24 och avslag på reservationen.

Herr talman! Det är dags för gamla skivbekanta, menade Lisbet Calner. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Vad vi nyss fick höra var verkligen den gamla visan om att konkurrens är någonting farligt. Det var ingalunda konkurrensens lov. I stället sjöng hon postgirots lov. Vi moderater tycker att det här är mycket beklagligt. För att det skall gå att få förändringar i betalningsrutinerna behövs det just konkurrens. Konkurrensen stimulerar till förändringar och förbättringar. Lisbet Calner tog också upp frågan om vem det är som skall betala den halvmiljard som det är fråga om ifall postgirot inte kan få intäkter via den s.k. floaten. I reservationen säger vi reservanter att frågan bör klaras ut ”på annat sätt”. Bl.a. kan man gå via glesbygdsstödet eller ett regionalpolitiskt stöd. Vad som är viktigt i sammanhanget är emellertid att stödet är klart synligt. Detta är speciellt viktigt när det gäller ett affärsdrivande verk. Man måste kunna se vilka delar av den affärsdrivande verksamheten som bär sig och vilka som inte gör det. Vi är alltså inte emot ett stöd i detta sammanhang. Men det skall, som sagt, vara ett klart angivet och synligt stöd. Så är det inte i dagsläget. Vi har ju inte en fullständig kontroll över hur pengarna från den s.k. floaten används. Lisbet Calner undvek — och det gjorde hon nog ganska skickligt — att tala om de efterlysta förbättringarna. Vågade hon inte tala om dessa? Jag kommer mycket väl ihåg den debatt som var i fjol. Men varför kan man inte göra det möjligt för staten att betala tillbaka överskjutande skatt och bidrag direkt till ett konto i en bank? Varför kan man inte få betala mervärdeskatt och punktskatter via bank och bankgiro? Jag tycker att det är en rimlig begäran, Här önskar jag få ett besked.
Herr talman! Lisbet Calner efterlyste ett besked om hur vi vill ordna finansieringen av glesbygdsservice och små postkontor. Då vill jag hänvisa till vad utskottet säger i betänkandet. Man säger nämligen att det förra budgetåret fanns ett anslag om 142,5 milj.kr. för betalningsförmedling utanför ordinarie rutiner. Det anslaget kunde lämpligen förstärkas — som Rune Rydén nyss tog upp — så att det kom i dagen vad det här kostar. Det skulle inte, Lisbet Calner, kosta staten något extra.

Herr talman! Jag sade inte, Rune Rydén, att det var fel med konkurrens, tvärtom. Konkurrens är bra. Men konkurrens skall ske på lika villkor. Det är i det avseendet som jag inte har upplevt att moderaterna och folkpartiet velat ge postgirot samma ställning som bankerna. Riksdagen kräver ju när det gäller postgirot att det skall vara ett rikstäckande kontorsnät — ett krav som ingalunda gäller bankerna. Beträffande inbetalningen av skatter gav jag visst ett svar. Jag svarade genom att hänvisa till vad jag sade i november förra året, och det är bara fem månader sedan dess. Det går också bra att beställa ett exemplar av snabbprotokollet. Jag har mycket noggrant gått i genom hur det förhåller sig med de olika betalningarna. Det är bara att skaffa sig ett skattegiro i en bank. Då går det alldeles utmärkt att betala samtliga skatter. Jag försäkrar Rune Rydén att bankerna erbjuder den servicen.
Herr talman! Lisbet Calner säger att det skall vara konkurrens på lika villkor. Ja, det är precis vad vi vill ha. Men så är inte fallet i dagsläget. Lisbet Calner kan ingalunda påstå att det är en konkurrens på lika villkor exempelvis när det gäller postgirot och bankgirot. I övrigt när det gäller utoch inbetalningar tycker jag att Lisbet Calner noggrant skall läsa reservationen en gång till. Det är inte så, som Lisbet Calner sade i debatten i fjol, att det är möjligt att göra på detta sätt i alla avseenden.
Herr talman! Rune Rydén sade ”i alla avseenden”. Förut gav han exempel på vad betalningarna kunde gälla. Någon konkurrens på lika villkor finns inte — och det sade jag också — men det beror på att vi har ålagt postverket särskilda uppgifter när det gäller glesbygdsservicen. Skulle vi i dag bara göra den upphandling som ni talar om i reservationen, skulle det inte vara lika villkor. Men presentera gärna ett bra förslag som vi får diskutera om fem månader eller ett år. Kanske får postgirot de möjligheter som efterfrågas, kanske t.o.m. en bankoktroj om det skulle vara möjligt. Då blir det lika villkor, och då finns det möjligheter till den upphandling som Rune Rydén talar om.

Herr talman! Vi moderater stöder centerpartiets förslag om att anslaget till riksgäldskontoret beträffande förvaltningskostnader skall minskas med 1,8 milj.kr. av totalt 5,7 milj.kr. Anslaget innefattar en tillfällig personalförstärkning om hela 12 tjänster avsedda för att utveckla ett nytt kontobaserat sparobligationssystem. Vi moderater har i olika sammanhang hävdat vår uppfattning, nämligen att den statsupplåning som görs av riksgäldskontoret skall befrias från rollen som sparfrämjare. I stället bör den nödvändiga stimulansen av hushållssparandet ges en mera generell utformning. Sparobligationen bör därför successivt avvecklas som upplåningsform. Vidare bör den inte ersättas av något nytt kontobaserat system. Då skulle inte de 12 tillfälliga tjänsterna behövas som riksgäldskontoret har begärt att få. Det bidrag till statens upplåning som hushållen kan ge bör, tycker vi moderater, kanaliseras via olika avkastningsfonder, som i sin tur placeras i statspapper av varierande längd. Statens upplåningsverksamhet skulle på det sättet bli effektivare och billigare än systemet med sparobligationer. Och vem kan ha något emot det? Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 i finansutskottets betänkande nr 33.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 4 från miljöpartiet. Ett stort antal järnvägar i vårt land skulle behöva rustas upp. En av våra riksdagsledamöter har kommit på idén att det kunde vara lämpligt att riksgäldskontoret ordnade med ett premieobligationslån. På det sättet skulle den svenska allmänheten kunna delta i den välsignelsebringande verksamheten med att åter i stor utsträckning få den svenska järnvägen på hjul, vilket faktiskt skulle behövas. Eftersom han kommer från Bohuslän värnar han starkt om Bohusbanan. Vi tycker i miljöpartiet att det är en utomordentlig idé, och därför vill vi gärna stödja förslaget. Det är beklagligt att utskottet inte har insett den fantastiska källa som allmänheten utgör när det gäller att kunna finansiera järnvägssystemet. Det är med beklagande vi konstaterar att utskottet har sagt nej till vårt fina förslag.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar innefattar förslag om medelstilldelning för riksgäldskontorets verksamhet under kommande budgetår. Under allmänna motionstiden väcktes tre motioner med anledning av budgetpropositionens förslag inom avsnittet.

Utskottet anser att det vore önskvärt med en förbättrad kontroll av premieobligationshandeln. Utskottet har inhämtat riksgäldskontorets redovisning av dess avsikt att vid kommande emissioner utnyttja Värdepapperscentralen för registreringen. Med detta anser utskottet att motionärernas önskemål är i allt väsentligt tillgodosedda, och därför avstyrks motionen. De fyra reservationer som är fogade till utskottets betänkande ansluter till eller är en uppföljning av refererade motioner, och jag yrkar avslag på dessa reservationer. Bifall till utskottets hemställan!

Herr talman! Sverige har sagt upp dubbelbeskattningsavtalet med Belgien fr.o.m. kommande årsskifte. Som första skäl till att man önskade omförhandla det gamla avtalet anges i propositionen att svenskar som flyttat till Belgien har kunnat avyttra fast egendom i Sverige och svenska aktier utan att behöva betala realisationsvinstskatt. Som andra skäl anges att man i Belgien inte har någon förmögenhetsskatt. I dessa båda för svenska regeringen viktiga frågor har tillfredsställande överenskommelse kunnat träffas med Belgien. Likväl vidhåller regeringen att riksdagen skall godkänna att avtalet sägs upp. De frågor som enligt propositionen återstår att lösa gäller bolagsbeskattningen. Enligt svenskt krav skall utdelning som belgiskt bolag betalar till svenskt bolag undantas från svensk skatt endast om det utbetalande bolaget beskattas minst lika hårt som svenska aktiebolag. I normalfallet spelar detta inte så stor roll, eftersom Belgien har en så pass hög bolagsskatt som 43 96. Däremot har man i Belgien uppmuntrat etableringen av bolag med koncernövergripande funktioner, s.k. Coordination Centres, genom extra förmånliga beskattningsregler för sådana företag. Flera svenska storföretag har utnyttjat den möjligheten och etablerat ”coordination centres” i Belgien. Det krav som Sverige här ställer skiljer sig på ett avgörande sätt från vad som förekommer i det nya nordiska dubbelbeskattningsavtalet. I detta avtal krävs att vinsten i dotterbolaget underkastas en skatt i hemlandet och att den faktiska beskattningen inte i högre grad avviker härifrån. När det gäller Belgienavtalet vill man däremot inte göra jämförelsen med dotterbolagets beskattning i hemlandet utan med den svenska bolagsbeskattningen. Att få igenom sin vilja i detta fall anser uppenbarligen regeringen vara så betydelsefullt att man inte drar sig för att säga upp ett dubbelbeskattningsavtal med en EG-stat, i en tid då stora ansträngningar görs från svensk sida att söka närma sig EG. I utskottsbetänkandet står det nu att ett nytt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien, som det heter, paraferats — dvs. preliminärt undertecknats. Trots detta vidhåller utskottsmajoriteten att det gamla avtalet skall sägas upp. Enligt min uppfattning är det i högsta grad onödigt att på det sätt som nu sker knäppa belgarna på näsan genom att, trots att överenskommelse träffats, yrka om uppsägning. Denna självgoda attityd gynnar sannerligen inte de goda relationer som vi naturligtvis eftersträvar att ha gentemot Belgien. Det är alltså för oss moderater naturligt att propositionen bör avslås, och jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! I detta betänkande behandlas propositionen om uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet med Belgien. I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Belgien skall sägas upp och upphöra att gälla vid nästkommande årsskifte. Bakgrunden är att man från svensk sida velat ändra på regleringen av vissa beskattningsfrågor, bl.a. beskattningen av utdelning som belgiska bolag betalar till svenska bolag, men inte fått gehör för sina önskemål. Enligt vad utskottet nu erfarit har för några veckor sedan ett förslag till nytt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien paraferats.

Om det skulle visa sig att detta inte är möjligt, är avsikten att det nya avtalet skall ges retroaktiv effekt för att bl.a. förhindra de kostnadsökningar för svenska företag i Belgien som anses bli följden av ett avtalslöst tillstånd. Utskottet noterar denna utveckling med tillfredsställelse men vill samtidigt framhålla att det alltjämt föreligger anledning för riksdagen att nu lämna regeringen det begärda godkännandet att säga upp avtalet. Om avtalet skall upphöra att gälla vid utgången av året måste det sägas upp den 30 juni. Herr talman! I motion Sk49 yrkande 1 yrkas avslag på propositionen och att Sverige i stället bör gå in för att genom förhandlingar åstadkomma en lösning på sina mellanhavanden med Belgien på skatteområdet. Som jag sade i början av mitt anförande är bakgrunden till förslaget att man från svensk sida vill ändra på regleringen av vissa beskattningsfrågor, bl.a. beskattningen av utdelning som belgiska bolag betalar till svenska bolag, men inte fått gehör för detta. Herr talman! Jag yrkar avslag på motion Sk49 yrkande 1. Motionerna Sk49 yrkande 2 och Sk50 yrkandena 1 och 2 anser jag tillräckligt tillgodosedda. Jag yrkar därför avslag på motionerna samt bifall till propositionen och hemställan i detta betänkande.
Herr talman! Karl Hagström sade i sitt anförande, vilket jag också nämnde, att ett nytt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien har, som det heter, paraferats — dvs. preliminärt undertecknats. Jag skulle vilja fråga Karl Hagström: Vad är det för mening med att vidhålla en uppsägning av ett avtal, när detta i realiteten har godkänts av parterna? Det man vill komma åt är tydligen de s.k. Coordination Centres i Belgien, där svenska företag har en förmånlig skattesits. Men, herr talman, de företagen har flyttat till Belgien av många andra orsaker än just skattesitsen. Jag kan räkna upp en handfull orsaker: Belgiens geografiska läge, bra kommunikationer, närvaro av Gemensamma marknadens huvudkontor, NATO:s högkvarter, och dessutom kvalificerad arbetskraft att tillgå. Det förvånar mig att man inte kunde lugna sig litet grand och försöka få ett avtal till stånd, i all synnerhet som det är preliminärt undertecknat. Jag vill fråga Karl Hagström varför man från socialdemokratiskt håll inte har ansett att så kunde ske.
Herr talman! Vi socialdemokrater tycker inte att detta är något uppseendeväckande i det förhandlingsarbete som har pågått. Såvitt jag kunnat erfara har man inte heller från belgisk sida tagit alltför illa vid sig i det här skedet. Det är just för att förhandlingarna har pågått så lång tid som vi har varit tvungna att vidta dessa åtgärder. Avtalet är ändock inte klart. Skulle vi inte säga upp det före den 30 juni, betyder det att vi får behålla ett så dåligt avtal som det vi har i dag ett år till.

Herr talman! I propositionen står det klart och tydligt att de två viktigaste punkterna för Sveriges del, dvs. realisationsvinstbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen, redan har fått en tillfredsställande lösning. Då finner jag det ytterst egendomligt att man ändå vidhåller en uppsägning av avtalet för att få den svenska viljan igenom när det gäller bolagsbeskattningen. Jag är fullkomligt övertygad om att denna utpressning, som svenska regeringen nu bedriver, skadar mycket mer än om denna del av avtalet inte hade lösts, när nu förmögenhetsbeskattningen och realisationsvinstbeskattningen har klarats av.

Herr talman! I moderata samlingspartiet anser vi att den nuvarande rättstillämpningen är alltför restriktiv när det gäller möjligheter för vissa näringsidkare att få rättshjälp. Det gäller för de näringsidkare som är att jämställa med löntagare. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till den moderata reservationen nr 3. Vi anser även att det måste tillskapas ökade möjligheter att ge rättshjälp i angelägenhet som rör bodelning. Men eftersom detta är en fråga som man nu har tagit upp för översyn i justitiedepartementet har vi endast berört denna frågeställning i ett särskilt yttrande. Om översynen emellertid — det vill jag deklarera här och nu — inte leder till förbättring av möjligheterna att erhålla allmän rättshjälp vid bodelning ämnar vi från moderat håll återkomma i den här frågan.

Herr talman! Kriminalpolitiken har sedan 70-talet till stor del präglats av reformer inom kriminalvården som främst tagit fasta på gärningsmannen. Brottsoffrens situation har därigenom kommit i skuggan av gärningsmannens, och det är därför viktigt att samhället nu också uppmärksammar brottsoffrens situation. Stödet måste förbättras såväl ekonomiskt som socialt, rättsligt och medicinskt. I motion Ju607 från centerpartiet begärs ett uttalande om stöd till kvinnor som har utsatts för våldtäkt utomlands. Bl.a. föreslås att regler införs så att svenska kvinnor får tolkeller advokathjälp i sådana situationer. I motive ringen hänvisas till att en svensk medborgare som åtalas för brott utomlands enligt lag har rätt till tolkoch advokathjälp via svenska ambassadens försorg. Det borde vara minst lika angeläget att stödja den som har utsatts för våldtäkt som att ge stöd till den som har begått våldtäkten. Med denna motivering yrkar jag bifall till reservation nr 11.

Herr talman! Syftet med rättshjälpslagen, som trädde i kraft 1973, var att ingen av ekonomiska skäl skulle vara förhindrad att ta till vara sin rätt. Det är, som utskottet säger i sitt betänkande, sant att flera översyner har gjorts under åren, men alla har haft i sina utredningsdirektiv att minska statens utgifter. Det vi kräver i vårt reservationsförslag är att en utredning skall göras med utgångspunkt i det ursprungliga syftet, att ingen av ekonomiska skäl skall vara förhindrad att ta till vara sin rätt. Många ärenden har efter de olika översynerna, som räknas upp i betänkandet, undantagits från rättshjälp och förts över till försäkringsbolag. Rättshjälpstaxorna har även urholkats kraftigt, genom att kompensation för inflation inte har getts fullt ut. Det gör att det är svårt i dag att få skickliga advokater att ta rättshjälpsärenden. Det är snart bara idealister kvar, och i en förlängning är detta ett hot mot likheten inför lagen. Rättshjälpsavgifterna är dessutom fortfarande för höga, trots en viss sänkning för några år sedan. De höga avgifterna gör att rätten till rättshjälp är mer formell än verklig. Rätten till offentlig försvarare i brottmål är alltför begränsad. Att människor döms till fängelse utan att ha en offentlig försvarare är oacceptabelt. Ingen bör dömas till fängelse utan att ha biträtts av en advokat. I reservation 1 framhåller vi att anslaget till rättshjälpskostnader bör ökas med 30 miljoner. I budgetpropositionen anges att den ökning av rättshjälpskostnaderna som skedde i fjol bl.a. berodde på ett ökat antal asylsökande, men justitieministern och utskottet tror att den ökningen var tillfällig. Antalet asylsökande har inte minskat. Dessutom finns det brister av ekonomisk art i systemet, vilka bör rättas till. Utbetalning till offentligt biträde enligt utlänningslagen görs av invandrarverket. Dessa utbetalningar fördröjs på ett rent skamligt sätt. Vissa advokater har i dag fordringar på invandrarverket motsvarande halva årsomsättningen. Dessa missförhållanden har funnits i många år, och även det är något som hotar rättssäkerheten. Vem har råd att ligga ute med pengar i den storleksordningen? FN:s barnkonvention skall snart ratificeras. Enligt konventionen skall ett frihetsberövat barn ofördröjligen ha juridiskt biträde. De regler som gäller i dag säger att det kan gå upp till tre dygn. I och med att vi antar konventionen får det här inte fortsätta. I utlänningslagen, som antogs av riksdagen i juni i fjol, sägs att den asylsökande skall ha rätt till juridiskt biträde redan vid polisförhöret. Efter påtryckningar från bl.a. vpk har nu äntligen en skrivelse gått ut till alla polisdistrikt om detta. Det kommer också att öka kostnaderna. Det är både troligt och mycket önskvärt att det upprättas en advokatjour som kan arbeta med asylsökande vid avvisningsärenden. Vi har i betänkandet också anslutit oss till centerns reservation om rättshjälp för svenska medborgare som utomlands blivit utsatta för allvarliga övergrepp, exempelvis våldtäkt. Det är, herr talman, litet absurt att om en svensk medborgare begår en brottslig handling utomlands och ställs inför rätta i det landet har personen i fråga rätt till bistånd för att tillförsäkras rättsskydd, men om en svensk medborgare själv blir utsatt för ett grovt övergrepp har han inte den rätten. På område efter område kan man konstatera att brottsoffrens intresse inte tas till vara, och även om förbättringar nu görs till brottsoffrens fördel finns det fortfarande mycket att förändra, exempelvis det förhållande som reservanterna tar upp i reservation 4. Herr talman!

Herr talman! 1972 beslutade riksdagen om en genomgripande reform av samhällets rättshjälp. Den reformen trädde i kraft den 1 juli 1972. Syftet med reformen var att tillgodose de enskildas behov av bistånd i rättsliga angelägenheter. Det var två grundläggande krav som ställdes på samhällets rättshjälp. Det ena var att rättshjälp skall utgå i varje angelägenhet där behov av rättshjälp föreligger, det andra att rättshjälp skall ges i sådan utsträckning att ingen av ekonomiska skäl är förhindrad att ta till vara sina rättsliga intressen. Men den skall inte vara helt gratis, utan den sökande skall efter förmåga bidra till kostnaden. Den rättssökande får alltså själv betala en avgift i enlighet med ett system som finns angivet i rätthjälpslagen. Rättshjälp lämnas enligt rättshjälpslagen i fyra skilda former: allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkta i brottmål, rättshjälp genom offentligt biträde samt rådgivning. Efter ikraftträdandet har rättshjälpslagen ändrats vid flera tillfällen. 1980 genomfördes en stor reform. Då fick domstolar vidgade befogenheter att besluta i rättshjälpsfrågor. Och därefter har en rad ändringar vidtagits i rättshjälpslagen: 1981, 1982, 1983 och 1984. Den senaste ändringen i rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 juli 1988. Allmän rättshjälp har i princip lämnats i varje rättslig angelägenhet där behov föreligger. En begränsning är att allmän rättshjälp inte lämnas om den rättssökande har en beräknad årsinkomst som överstiger 170 000 kr. Rättshjälp innebär att staten betalar den rättssökandes egna kostnader. Genom den senaste ändringen av rättshjälpslagen begränsades möjligheten att erhålla allmän rättshjälp i samband med skadeståndsärenden. Avsikten är att kostnaden för juridiskt biträde i skadeståndsmål i fortsättningen skall betalas via försäkringar. Vidare har rättshjälp i ärenden som rör fastigheter ytterligare begränsats under förutsättning att behovet av rättsskydd täcks av försäkringar. När det gäller bodelning kan sägas att rättshjälpslagen ändrats flera gånger i syfte att begränsa utrymmet för rättshjälp vid bodelning. I dag är det så att rättshjälp när det gäller bodelning mellan två makar skall beviljas endast om det finns särskilda skäl för detta med hänsyn till boets beskaffenhet och makarnas personliga förhållanden. Den här sista ändringen blev egentligen alltför begränsad. Av det skälet gör man i dag en översyn inom departementet när det gäller rättshjälp vid bodelning. Justitieutskottets betänkande nr 26 handlar ju om rättshjälpskostnader. Betänkandet bygger på ett antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Jag tänker kort bemöta de reservationer som finns i betänkandet i anledning av motionerna. Berith Eriksson framhåller i reservation 1 att vpk önskar utöka anslaget för rättshjälpskostnader med 30 milj.kr. Förslaget är i och för sig lovvärt, men eftersom rättshjälpen är reglerad i lag betyder det att om man till domstolen inger en ansökan om rättshjälp skall domstolen med hjälp av lagstiftningen bestämma huruvida rättshjälp skall utgå. Om man finner att rättshjälp skall utgå är det inte fråga om huruvida det finns pengar eller inte utan då är det lagstadgat. En rättshjälpssökande kan heller inte erhålla mer pengar om det skulle finnas mer pengar disponibla. Lagstiftningen om rättshjälp är ganska klar. Det betyder att pengar skall utgå enligt lagen. Därför tycker jag att reservationen är ganska ointressant och yrkar avslag på den och bifall till utskottets förslag. I reservation 2 yrkar vpk på en översyn av rättshjälpslagen. Sedan lagen trädde i kraft 1973 har den ändrats ett flertal gånger, och för varje större ändring har ett grundläggande utredningsarbete ägt rum. Dels har vi rättshjälpskommittén som avgav sex betänkanden, alla under 1980-talet, dels finns det flera departementspromemorior som också tagits fram under 1980 talet. Nej, inte behövs det fler utredningar, Berith Eriksson. Vpk vill ha en annan ideologisk inriktning på rättshjälpen, och det åstadkommer man inte genom flera utredningar utan genom majoritet i den här kammaren. Jag yrkar alltså avslag på reservationen och bifall till utskottets förslag. I reservation 3 föreslås ökade möjligheter att få rättshjälp för näringsidkare som är att jämställa med löntagare. Det är visserligen sant att näringsidkarnas möjlighet att erhålla rättshjälp för närvarande är begränsad, men det beror ju på att kostnaderna i princip är avdragsgilla i rörelsen. Rättshjälp får inte beviljas, om det inte finns skäl med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, näringsidkarens ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta är direkt taget ur lagtexten, och det betyder med andra ord att den näringsidkare som har liten verksamhet och behjärtansvärt behov av rättshjälp faktiskt får det. Såvitt jag förstår är lagtexten alltså ganska vid, och rättshjälp kan beviljas för den näringsidkare vars verksamhet är så liten att han är att jämställa med löntagare. Därför anser jag att det inte behövs några förändringar för att ge möjlighet för näringsidkare att få rättshjälp. Jag yrkar alltså avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan. I reservation 4 behandlas ett yrkande om ekonomiskt stöd till kvinna som utsatts för våldtäkt utomlands. Även här kan man väl säga rent allmänt att yrkandet är behjärtansvärt, men yrkandet går ut på att man skall jämställa den misstänktes situation med målsägandens situation när något inträffat utomlands, och sett ur mitt perspektiv haltar den jämförelsen. Den misstänkte utsätts ju för hela den andra statens rättsapparat med — enligt vad vi får utgå ifrån — polis, domstol och vad det kan vara för någonting. Den misstänkte som i ett fftämmande land råkar ut för en sådan situation är otroligt liten och utlämnad. Därför har vi menat att en misstänkt skall få exempelvis hjälp med utredningskostnader, med advokathjälp och annat, för att freda sig mot de misstankar som riktas mot honom i det främmande landet. När det gäller en målsägande, oavsett vilket brott denne har blivit utsatt för, är det rättsapparaten i landet där brottet skedde som skall se till att den brottslige blir fälld. För att underlätta bevisningen kan behöva företes någon typ av bevisning från vårt land, om målsäganden finns här. Då kan bevisupptagning ske åt utländsk domstol här i landet. Om målsäganden dessutom för talan om skadestånd i rättegång utomlands, kan rättshjälp i det fallet beviljas. Med det här vill jag visa på att det är väldigt stor skillnad mellan den som är misstänkt i utlandet och den som är målsägande i ett ärende i utlandet. Jag yrkar alltså avslag på reservation 4 och bifall till utskottets hemställan. Till sist reservation 5, där miljöpartiet pekar på att rättshjälp beviljas restriktivt i förvaltningsmål. Det är också i många stycken sant. Man brukar hänvisa till att förvaltningsdomstolarna har en utredningsskyldighet som gör att den rättssökande inte skall behöva advokathjälp. När det gäller förvaltningsmyndigheten kan man väl säga att det är ganska klart att tjänstemännen där hjälper de rättssökande till rätta. I förvaltningsdomstolarna förekommer nog både-och. Det finns säkert ärenden där man skulle behöva mer av advokathjälp därför att man rent praktiskt inte klarar av att föra sin talan. Emellertid har det ganska nyligen tillsatts en domstolsutredning, och det framgår av dess direktiv att utredningen skall se över förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet. Däri ingår också frågan om ersättning för kostnader i förvaltningsprocessen. Det är rimligt, som jag ser det, att har man tillsatt en stor parlamentarisk utredning för att se över de här frågorna, måste man också vänta och se vad utredningen kommer fram till, innan man börjar ändra lagstiftningen. Därför yrkar jag avslag också på reservation 5 och bifall till vad utskottet har hemställt.

Herr talman! Till Britta Bjelle vill jag säga att vi i flera motioner har ansett att rättshjälpen bör utökas, och det säger vi även i den motion som ligger till grund för reservation 1. Det är ju intressant, tycker jag, att man också finansierat sina krav.

Så till sist litet om rätten till bistånd när man har råkat ut för övergrepp i utlandet. Jag tror nog att man kan känna sig ganska liten och utlämnad, att inte kunna ta till vara sin rätt, även om man sedan sitter hemma i Sverige och inte kan följa rättegången i det land där övergreppet har skett. Vi anser i andra sammanhang att det är viktigt med muntlig domstolsför handling. Det skulle nog vara djupt olyckligt, om man i exempelvis våldtäktsmål i Sverige skulle ha enbart ett skriftligt förfarande, alltså att någon läste upp vad som står på ett papper.

Herr talman! När Britta Bjelle skall argumentera mot reservation 4 väljer hon att lyfta fram den svåra situation som det innebär att vara misstänkt för brott i ett annat land, där hela rättsapparaten med polis osv. står emot den enskilda människan. Det finns ingenting att säga mot påståendet att det är en svår situation, men det är inte alls detta vi tar upp i reservation 4, utan där handlar det faktiskt om den som är i en ännu svårare situation, att t.ex. ha blivit våldtagen, och som behöver hävda sin sak i ffämmande lands domstol. Om vi skall jämföra vem som har det värst, vilket naturligtvis är svårt, gör i alla fall jag den bedömningen att det är minst lika svårt att vara drabbad och att vara målsägande. Jag tycker alltså inte att man kan argumentera på det sätt som Britta Bjelle gör. I varje fall leder argumenteringen inte till samma slutsats för min del. Det är ju t.o.m. så att utskottsmajoriteten ser positivt på att våldskommissionen i sitt arbete skall behandla frågan om olika stödåtgärder till kvinnor som utsätts för våldtäkt utomlands. Så ett visst stöd finns det även hos utskottsmajoriteten i den här frågan. Men vi reservanter anser att just den här delen inte behöver utredas. Det är alldeles klart att situationen är tillräckligt svår. Därför yrkar jag fortfarande, trots vad Britta Bjelle har anfört, herr talman, bifall till reservation 4 — inte reservation 11 som jag sade i mitt huvudanförande.
Herr talman! Jag vill bara mycket kort kommentera det Britta Bjelle sade om att småföretagare som är att jämställa med löntagare är tillgodosedda vad gäller rättshjälp. De kan få rättshjälp efter prövning, men det sker i alltför få fall. Britta Bjelle hänvisade också till att kostnaderna är avdragsgilla i rörelsen, men det är också ett problem just för många småföretagare, eftersom de oftast har sina pengar låsta i företaget och det tar lång tid innan de drar nytta av avdragsrätten. Därför, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservation 3.
Herr talman! Till Berith Eriksson vill jag säga att det framgår inte av reservation 1 att man har ytterligare utökade ambitioner när det gäller rättshjälpen, utan jag har uppfattat det så att man anser att det behövs mer pengar för att användas enligt nu gällande bestämmelser. Det är möjligt att det behövs mer pengar. Om det är så kan man inte alltid säga i förväg, men en sak är helt klar, och det är att det behövs inget särskilt anvisat anslag. Departementet har sagt att pengarna skall räcka, och då får vi utgå från det. Räcker de inte, får man utkräva mer pengar i efterskott, för här är det en lagstadgad rätt som jag menar skall upprätthållas — annars skall man ändra lagstiftningen. Därför tycker jag fortfarande att reservationen är ointressant. I fråga om översynen sade Berith Eriksson själv att man ville ha en annan ideologisk inriktning av rättshjälpslagen. Ni är, precis som jag sade, inte nöjda med nuvarande utformning av lagen och anser att den inte utgår från de rätta premisserna. Men då är det inte en utredning det är fråga om, utan det är fråga om att försöka få majoritet i kammaren för den inriktningen. Till Anders Svärd vill jag säga att det är lovvärt att våldskommissionen arbetar. Vi får hoppas att den kan uträtta ett och annat också för de kvinnor som våldtas utomlands. Men det intressanta är att ni i er reservation hänvisar till lagen om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet. Den lagen, som ni vill bygga ut, handlar om svenskar i utlandet som är misstänkta för brott och som får stöd från Sverige därför att de har hamnat i en svår situation. När den lagen kom rådde helt andra förutsättningar, och helt andra tankar låg till grund för den. Målsägande och misstänkta är aldrig jämställda i situationer som kan komma i fråga enligt den lagen. Det är möjligt att vi på ett eller annat sätt bör parallellkoppla de svenska bestämmelserna med utländska bestämmelser i fall av bl.a. våldtäkt och grova sexualbrott där målsägande får stöd. Men det kan troligen inte ske i den här lagen utan måste tillgå på annat sätt. Det var skälet till den jämförelse jag gjorde. Det förelåg ju ett yrkande på den punkten. Jag hoppas att Birgit Henriksson inte riktigt menade så som hon uttryckte det. Visserligen har man avdrag för kostnader i rörelse, men det tar lång tid innan det ger utslag. Men så är det med alla kostnader i ett företag. Om man inte kan driva företaget på åtminstone ett eller ett och ett halvt års basis, då är det tveksamt om företaget över huvud taget skall drivas. Det är skälet till att lagen är utformad som den är, nämligen så att företagare normalt skall ha kostnader för advokathjälp och annat. Det är kostnader i företaget som skall bokföras på vanligt sätt och kunna dras av i deklarationen. Det är därför som det finns begränsningar i lagstiftningen. Dock finns det en brasklapp som går ut på att små företag med liten omfattning på verksamheten och en besvärlig ekonomisk situation kan få rättshjälp. Jag tycker att lagstiftningen är utformad på ett rimligt sätt.
Herr talman! Britta Bjelle säger att helt andra tankar låg till grund för lagen 1973:137. Okej, men vårt yrkande i motionen går ut på att den som drabbas av en svår händelse skall behandlas minst lika bra som den som har orsakat den, dvs. den som har begått ett brott. Det är viktigt bl.a. med hänsyn till allmän respekt för lagar. Britta Bjelle har enligt min mening inte lagt fram några argument mot behovet av denna syn på de drabbades situation.
Herr talman! Jag är minsann en av dem som tycker att brottsoffer ofta blir mycket illa åtgångna, inte minst i Sverige, och att något måste göras för dem. Men här rör det sig om två helt skilda saker. Anders Svärd säger att de skall behandlas lika väl som den misstänkte. Den diskussionen är inte rimlig, därför att den misstänke — som jag tidigare sade — utsätts för hela den utländska rättssapparaten i någon mening. Däremot får man utgå från att polis, domstol m.fl. i landet i fråga letar efter förövaren till brottet. Det är inte målsäganden som skall göra det. Därför kan inte brottsoffret och den misstänkte jämställas i detta avseende. Målsäganden skall inte heller behöva åka någonstans för att bemöta vad den misstänke säger. Även i andra länder finns ett ansvar för att det inte begås brott. Det har talats om huruvida det går bra att avge skriftligt vittnesmål. Men andra länder har sina egna rättsordningar oavsett vad vi tycker i Sverige. Har man den inställningen att det går att använda ett skriftligt vittnesmål som är avgivet i Sverige, är det bra. Här i Sverige kan man ju förete sådana inför domstolen. Jag förstår inte varför inte det skulle kunna gälla även utomlands. Det är detta saken gäller.
Herr talman! Nej, Britta Bjelle, vi är inte ute efter att försöka förändra lagens målsättning, utan vi vill göra en översyn utifrån dess intentioner. Motionerna i detta ärende har behandlats vid litet olika tider. I vår motion om utökad rätt till målsägandebiträde för misshandlade kvinnor hänvisar vi "ill att vi avsätter pengar till ändamålet. Vad gäller reservation 4 kan sägas att det är konkreta fall här i Sverige som Jör att frågan om stödåtgärder till kvinnor som utsatts för våldtäkt utomlands kommit upp till debatt. Det har hänt att kvinnor som råkat illa ut själva har fått stå för rättshjälpskostnaderna. Det faktum att man har en annan rättsordning utomlands gör att det är desto viktigare att det ges möjligheter för dessa kvinnor att kunna tillvarata sina rättigheter.
Herr talman! Även om Britta Bjelle har rätt när hon säger att det inte går att göra den jämförelse som vi reservanter gör — jag är inte övertygad om att hon har rätt — så har det egentligen litet med saken att göra. Vi reservanter anser att kvinnor som har våldtagits eller utsatts för svåra övergrepp i utlandet skall ha rätt till ordentligt stöd när de måste hävda sin rätt där. Att sedan litet folkligt göra jämförelsen att den rätten till hjälp skall vara lika stor för den som har begått ett allvarligt brott må vara ett försök att vara pedagogisk. Men det är alltså ganska ointressant att göra den jämförelsen. Saken är lika angelägen för det.
Herr talman! Jag har redan sagt att det finns anledning att fundera över att parallellkoppla lagstiftningen i Sverige med lagstiftning utomlands vad gäller våldtagna eller sexuellt utnyttjade kvinnor. Men som motionen och reservationen är utformade kan man inte säga att det finns en genomtänkt grund att stå på för att åstadkomma detta. Ni hävdar att det behövs varken en utredning eller en översyn utan att det bara går att klippa till och i lagen införa olika rättigheter för målsäganden. Det går inte att göra en parallellkoppling mellan de två fallen. Inte heller är det möjligt att rösta för er reser vation som den är utformad, hur behjärtansvärd den än är. Utskottsmajoriteten skriver att våldskommissionen får se över frågan. Den kanske hittar en rimlig lösning, eftersom frågan ändå är ganska angelägen.

Översynen har vi redan diskuterat. För den som är intresserad finns det massor att läsa, gå igenom och jämföra med för att se hur situationen är, vad saker och ting kostar och vad det anses finnas behov av. Det behövs ingen utredning. Däremot kan man driva frågan i riksdagen om man vill ha en förändrad syn. Men då skall man verka för en förändring, inte någon ny översyn.
Herr talman! Trots att Britta Bjelle säger att det är omöjligt att rösta på reservation 4 tänker jag göra det. Jag anser nämligen att den sak som tas upp där är avsevärt viktigare än Britta Bjelles byråkratiska försök till undanflykt, varför man skall rösta på reservationen.
Herr talman! Jag måste säga till Anders Svärd att jag inte kan låta bli att ifrågasätta förhållandena. Anders Svärd sitter ju i justitieutskottet, det utskott i Sveriges riksdag som har att se till att rättssäkerheten fungerar och att lagstiftningen är rätt utformad och att vi slår vakt om den. Inför andra utskott borde vi egentligen hävda att lagstiftningens utformning och konsekvenser är viktiga för ett rättssäkert samhälle. Det borde vara A och O, åtminstone om man sitter i justitieutskottet.
Herr talman! Om man är övertygad om en sak och vet exakt att man har kommit till rätt ståndpunkt, behöver man inte utreda. Att utreda är en svensk sjukdom som vi skall försöka bota oss själva ifrån i någon mån. Det skulle många gånger både rättssäkerhet och människor tjäna på.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 34 gäller ett ärende om kreditupplysningslagen som har varit uppe till debatt under en lång följd av år. Skälet härtill är kanske inte så konstigt. Det är en naturlig konflikt mellan kravet på integritet för enskilda människor och behovet och möjligheten att få säker och god kreditupplysning. Vi tycker från reservanternas sida i detta betänkande att man nog har gått för långt i den här lagen. Vi har fått vad man närmast kan kalla ett onödigt missbruk, där kreditupplysning tas på alltför många personer. Vi har i ett fall som vi har diskuterat exempelvis funnit att när en chefstjänsteman på ett kommunalt bolag ville ha kreditkort hos OK, tog man kreditupplysning på samtliga styrelseledamöter. Detta måste sägas vara direkt obefogat. Vi tycker därför att det bör finnas någon form av inskränkningar i tagande av dessa kreditupplysningar. Man skall försöka begränsa de kreditupplysningar som tas på näringsidkare och få kraven att mera likna dem som ställs på personupplysningar. Detsamma gäller reservation 2. Vi tycker att beställaruppgiften, som skickas till personer som det har tagits kreditupplysning på, också skall skickas till näringsidkare. För närvarande är det så, att har det tagits kreditupplysning på en näringsidkare eller någon som har intresse i bolaget får vederbörande ingen beställaruppgift. Man anser att beställaren skulle vara rädd att ta en kreditupplysning på näringsidkare. Vi tycker att det är ett onödigt krav. Vi tycker i stället att man skall likabehandla näringsidkare med övriga personer och att näringsidkare skall kunna åtnjuta samma skydd när det gäller integritet och därmed få tillgång till vem som har begärt kreditupplysning. De krav på kreditupplysning som kan ställas på företag eller näringsidkare kan mycket enkelt tillgodoses ändå. Jag tycker inte heller man har anledning att vara rädd därför att man har tagit en kreditupplysning. Man bör stå för att ha gjort det. Herr talman! I likhet med tidigare år ber jag därmed att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Såsom kreditupplysningslagen i dag fungerar har jag som privatperson eller företagare rätt att vända mig till ett kreditupplysningsföretag och där begära upplysning om den person som jag vill testa kreditvärdigheten hos. Denna person får då från kreditupplysningsföretaget ett meddelande om, vilket han också har rätt till, att det har begärts kreditupplysning om honom. Han har också rätt att få veta vem som har begärt denna kreditupplysning och får även meddelande om detta. När det gäller näringsidkare är situationen något annorlunda. Näringsidkare har rätt att få veta att någon har begärt kreditupplysning om honom, men han har inte rätt enligt lagen att veta vem som har begärt kreditupplysning. Till problematiken hör också, herr talman, att som näringsidkare räknas inte bara den som driver företag eller är ägare till ett företag eller på annat sätt har ekonomiska intressen i det, utan också styrelseledamöter i bolaget. Om jag således är arbetstagarrepresentant i styrelsen, vald av en facklig organisation, räknas jag likväl som näringsidkare. På samma sätt förhåller det sig om jag är politisk vald i ett kommunalt bolag. Då har jag inte rätt att få veta vem som har begärt upplysning om mig. Jag får veta att det har begärts upplysning om mig, men jag får alltså inte veta vem som har gjort det. Dessutom sker detta många gånger med automatik, dvs. om någon begär en kreditupplysning på ett aktiebolag eller ett företag följer automatiskt kreditupplysning om bolagets styrelseledamöter. Om jag är fackligt förtroendevald i ett bolags styrelse kan det alltså hända att varje gång kreditvärdigheten skall testas hos det företag hos vilket jag är anställd, kommer man också att begära kreditupplysning om mig, men jag får inte veta vem som gjort det. Motivet till att man inte vill skilja på de olika personerna, dvs. den som är vald av sin egen fackliga organisation eller kommunalt eller på annat sätt och den som har ekonomiska intressen i företag, är att detta skulle vara svårt administrativt. Det får inte vara så att människans integritet får hänga på huruvida administrationen klarar av att skilja ut den ena personen från den andra. Vi tycker att det är orimligt och ibland får helt orimliga konsekvenser. Ofta begärs dessutom kreditupplysning om en person många gånger. Om någon, olika företag eller personer, begär kreditupplysning om mig gång på gång, kan det leda till att man gör en annan bedömning än man eljest skulle ha gjort vid bedömning av min kreditvärdighet. Även om jag inte har några anmärkningar, kan blott det förhållandet att man ofta begärt kreditupplysning på mig vara hämmande i mina affärskontakter. Vi tycker att detta är fel. Vi har därför i den gemensamma reservationen tagit avstånd från detta och menar att kreditupplysningslagen på denna punkt bör ändras. Över huvud taget anser vi att det är fel att näringsidkare, även äkta sådana, dvs. de som verkligen är delägare eller har ekonomiska intressen i företaget, inte skall få upplysning om vem som har begärt kreditupplysning om dem. Vi menar att det inte är något motiv att relationerna mellan den som har begärt kreditupplysningen och den som har fått den kanske skulle försämras och att det kanske skulle vara hämmande för bra affärskontakter. Driver jag en företagsverksamhet är jag medveten om att det emellanåt måste begäras kreditupplysning om mig och mitt företag. Det kan jag rimligen inte anse vara något besvärande i förhållandet till den som begär kreditupplysningen. Vi anser att lagen bör ändras på den här punkten, och jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2, fogade till betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande behandlar vi två motioner från allmänna motionstiden. Vi känner väl igen motionerna och reservationerna från tidigare diskussioner i detta ärende från hösten 1988 och våren 1989. Den första reservationen handlar om avgränsningen av kategorin närings idkare, något som vi diskuterade ingående vid förra tillfället. Vårt ställningstagande föregicks då av ett omfattande remissarbete. Med det remissarbetet som underlag kom vi fram till att det var en orimlig begäran som motionärerna framförde, och det har inte framkommit någonting som har givit utskottet anledning att ändra på den uppfattningen. Den andra reservationen behandlar rätten för näringsidkare att få beställaruppgifterna. Inte heller i den frågan har det tillkommit något nytt som i sak skulle ge oss anledning att ändra uppfattning i frågan. Vad vi kan konstatera och som också står i utskottets betänkande är att datainspektionen nu försöker få fram en lösning på hur man skall kunna ändra i kreditupplysningarna så att det framgår i vad mån beställningen har gällt vederbörande i hans egenskap av näringsidkare i lagens mening. I denna fråga rör det sig helt klart om två i och för sig legitima intressen som står emot varandra, två intressen som kanske kan vara lika starka. Från utskottsmajoritetens sida menar vi att det nuvarande systemet är det bästa. Jag kan inte inse att det skulle vara någonting märkvärdigt om jag som ordförande för Stadsteatern i Göteborg, ett aktiebolag, ibland utsätts för förfrågningar om min kreditvärdighet. Det kan ju vara så att jag på andra sätt har möjligheter och intressen som kan påverka ett ställningstagande. Detta gäller ju också för de fackliga representanterna. Jag finner inte detta så märkvärdigt som Roland Larsson gör, och jag kan inte heller påstå att jag någon gång har upplevt något obehag av det. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 34.

Herr talman! Det är naturligtvis inget problem att någon begär kreditupplysning på mig. Det kan man göra oavsett om jag sitter i Stadsteaterns styrelse eller inte. Det kan man göra på mig som privatperson. Det problem jag har velat peka på är att jag som styrelsemedlem inte får veta vem som har begärt upplysningen. Och jag kan garantera att det känns ytterst frustrerande att det skall behöva vara på det viset när man har blivit utsatt för detta några gånger. Om man begär upplysning på mig, har det inte heller för mig någon större betydelse om jag sitter i ett kommunalt bolags styrelse eller inte. Problemet är att det måste ske i smyg, såsom det i dag gör. Jag är ganska övertygad om, Inga-Britt Johansson, att vi nog i grund och botten är rätt överens om detta. Jag hoppas fortfarande att vi när den här frågan kommer tillbaka nästa år — för det gör den väl — skall kunna föra en annan diskussion om det faktum att det ligger något orimligt i att jag som arbetstagarrepresentant eller kommunalt vald representant i en styrelse inte skall ha samma integritetsskydd som andra privatpersoner i samhället. Det är ju det det handlar om. Det är inte bara ett praktiskt problem, utan det är en principfråga i allra högsta grad.
Herr talman! Samma remissarbete som Inga-Britt Johansson ville åberopa för avslag vill jag åberopa för tillstyrkan av reservationerna. Jag tycker inte att det är märkvärdigt om man begär en kreditupplysning på mig eller någon annan, men det är faktiskt obehagligt med kreditupplysningar när man inte vet vem som begär dem. Jag tycker aldrig att det är behagligt när någon snokar i mitt privatliv, men jag kan acceptera det om de gör det utifrån strikt affärsmässiga grunder. Och om man får beställaruppgiften kan man se om detta är fallet. Vad vi reservanter vänder oss emot är att näringsidkare som personer pekas ut, särbehandlas och får ett sämre integritetsskydd än andra personer i samhället. Det är det som vi inte kan acceptera, och vi kan inte finna rimliga motiv för att vi skall behöva acceptera det i framtiden.
Herr talman! Utan att ha hela högen med remisshandlingar med mig här i kammaren, vill jag påminna om att det påpekades från flera håll att det i vissa fall kunde vara så att en affär gick i stöpet därför att det kom fram att man hade begärt kreditupplysningar. Eftersom Roland Larsson åberopar de fackliga organisationerna vill jag nämna att TCO påpekade att en tjänsteman som söker jobb på ett mindre företag och vill ta kreditupplysning på det företaget innan han flyttar till jobbet utsätter sig för en påtaglig risk att över huvud taget inte komma i fråga för anställningen. Det är, som jag sade tidigare, två olika legitima intressen som här står emot varandra. Och vi i utskottsmajoriteten står fortfarande kvar vid den uppfattning vi har haft sedan vi 1980 fattade beslut i frågan.
Herr talman! Argumentet att en affär gick i stöpet har jag hört de senaste 10—15 åren just i samma fråga. Jag vet att denna fråga är omstridd även i småföretagarkretsar. Jag har dock mycket svårt att förstå att detta verkligen skulle kunna vara ett reellt argument. Den affär som går i stöpet därför att man vill se att den man gör affären med är kreditvärdig, den affären tror jag inte är särskilt seriös. Att man åberopar någon typ av svepskäl är nog snarast en ursäkt för att man inte vill göra affären. Annars hade man ju med ganska enkla medel kunnat få denna kreditupplysning utan att behöva avslöja sig.

Herr talman! Vi har nu att behandla ett betänkande om partioch detaljhandel. Det skulle väl vara överflödigt att försöka tala om för kammaren hur viktig detaljhandeln är. Jag hoppas att alla är medvetna om hur viktig länken är mellan produktion och konsumtion och att det just är detaljhandeln som är den del som först får signalerna mellan konsument och producent. Detaljhandeln skall präglas av mångfald. Det är mycket viktigt att vi skapar sådana förutsättningar att vi får en detaljhandel som har en mångfald och en diversifierad struktur. Detaljhandeln skall också styras av köpvalet. Politiker och myndigheter skall inte vara med och bestämma och styra hur handeln skall etablera sig, utan det är mycket viktigt att det är köpvalet, konsumenten, som bestämmer hur handeln skall se ut. Vad det är för sorts affärer, vad det skall vara för sortiment, vad det skall vara för service, hur strukturen över huvud taget skall se ut avgör konsumenterna och kunderna. Det är tillströmningen och intresset från kundernas sida som präglar detta. Det är också viktigt att handeln utvecklas så att det skapas nya affärsidéer och att det tas nya fräscha initiativ. Detta är också viktigt för konkurrensen. En fri konkurrens är a och o för att skapa mångfald och en bra detaljhandelsstruktur. I detta betänkande behandlas förslag om att tillsätta en utredning som skall arbeta med handelns struktur. Vi i folkpartiet och moderata samlingspartiet anser inte att det skall tillsättas en ny utredning. Vi tycker att det är handelns uppgift att forma en struktur tillsammans med konsumenterna. Det är en uppgift för politikerna att på olika sätt skapa förutsättningar för en fri etablering och näringsfrihet. Däremot skall politiker inte lägga sig i och styra varje etablering. Vi har många olika exempel på där så har skett på ett mycket olyckligt sätt. Jag kan inte låta bli att i dagens debatt ta upp det senaste nyhetsbrev som har utarbetats av statens prisoch konkurrensverk. Vi som i flera år har hävdat att det är en för stark styrning från politikernas sida har faktiskt fått rätt. I SPK:s nyhetsbrev står följande: ”SPK fastslår i en rapport till konkurrenskommittén att den styrning och kontroll av handelns etableringar som kommunerna kan utöva inom ramen för det kommunala planoch byggmonopolet är konkurrensbegränsande eftersom den inte medger full etableringsfrihet. I rapporten exemplifieras en kommunal etableringspolitik som kan förhindra eller försena nödvändiga omstruktureringar i handeln samtidigt som den befintliga strukturen konserveras.” Jag kunde inte låta bli att citera detta ur nyhetsbrevet, eftersom jag anser att det så tydligt visar att vi som hävdat dessa åsikter nu har fått rätt. Detta hävdar vi reservanter också i reservation nr 1 till detta betänkande. Sedan till en helt annan fråga som behandlas litet längre fram i betänkandet, nämligen landsbygdsbutiker. Det är naturligtvis inte bara i storstäder, städer och centralorter som det är viktigt att man har en fungerande detaljhandel. Det är också viktigt att vi har landsortsbutiker som kan leva och är livskraftiga och lönsamma. Det är viktigt att man på detta sätt kan samla människor kring butiken och det centrum i vilket butiken ligger. Det är viktigt att man kan ordna serviceinrättningar i anslutning till butiken eller rent av i själva butiken som gör att det blir en naturlig samlingsplats där man uträttar sina affärer. Det skall inte vara så att man måste åka in till en centralort för att uträtta diverse affä rer, t.ex. bankärenden och annat. Då kommer man också att handla sina varor inne i staden. Det är viktigt att man kan göra olika försök med att samla service i närheten av butiken och i butiken. Det finns försök med bank i butik där banken har ett slags filial i butiken. Dessa försök har slagit mycket väl ut, och de är mycket omtyckta på landsbygden. Men tyvärr har bankinspektionen nu utfärdat sådana regler att dessa försök har försvårats eller tillintetgjorts. De håller på att dö ut, eftersom det inte finns förutsättningar för ett fortsatt arbete. Det har tidigare sagts att det skulle göras en utvärdering av dessa försök. Vi anser att det minsta man kan begära är att en utvärdering görs av ett försök innan man sätter stopp för det. Men det har man alltså inte velat göra. Såväl folkpartiet som centerpartiet kommer att i motioner fortsätta att framhärda i den här frågan. Det gäller att inte bara tala om att man skall ha en god service, en levande landsbygd och att hela Sverige skall leva. Det gäller att handla så att det finns förutsättningar för detta. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 3 och 6.

Herr talman! Av det här betänkandet och av flera motioner framgår med all tydlighet att det finns ett behov av att den marknadsstyrda ekonomin regleras av politiska beslut. De marknadsekonomiska krafterna stimulerar över hela världen geografisk koncentration av en mänsklig aktivitet över huvud taget. Det är givet att den ekonomiska tillväxten, åtminstone inom vissa gränser, blir större där det finns befolkningskoncentrationer. Men de som drabbas är de som av olika skäl tvingas eller väljer att bo kvar i icke tillväxande regioner, och dit räknas glesbygden. Antalet dagligvarubutiker är i dag i stort sett bara en fjärdedel av antalet för 30 år sedan, och det fortsätter att minska. Konsumentverkets bedömning är att butiksnätet i glesbygden nu är så glest att ytterligare nedläggningar kommer att medföra mycket negativa effekter för såväl hushållsekonomi som samhällsekonomi. Utgifter för långa resvägar till tätorter eller köpcentra kommer med ökade energipriser att bli så stora att utflyttningen från glesbygden accelereras. Samtidigt kan man i tätorter ha problem med överetablering. Konsumentverket har dragit slutsatsen att maximibeloppet för det s.k. driftstödet till glesbygdsbutiker och bensinstationer bör höjas till 100 000 kr. I den regionalpolitiska propositionen har regeringen nöjt sig med att föreslå en höjning till 80 000 kr. från nuvarande nivå på 60 000 kr. Vi får anledning att återkomma till detta i den regionalpolitiska debatten. I glesbygden finns också en stor oro för att den service som posten och televerket ger skall försvagas genom att dessa verk tvingas släppa ifrån sig de lönsamma delarna till det privata näringslivet. De lönsamma bitarna kan i dag underlätta för verken att hålla en viss dyr service i glesbygden. I utredningen om statens ansvar när det gäller postoch televerksamheten kommer kanske de värsta farhågorna att skingras, men vi vet inte vad EG anpassningen kommer att innebära. Om EG-anpassningen leder till att vissa lönsamma bitar i denna viktiga service privatiseras, kommer omedelbart kravet på att verkens underskott skall finansieras med regionalpolitiska medel och med skattemedel. Franchising är en annan fråga som vi i vpk har tagit upp i en motion. Vi anser att detta är ett område där det behöver fattas politiska beslut för att reglera marknadsekonomin. Sedan början av 70-talet har denna modell för företagande vuxit kraftigt i Sverige. Enligt franchiseutredningen, SoU 1987:17, förekommer det allvarliga missförhållanden inom detta system. Allvarlig kritik har också riktats mot systemet från fackligt håll. Det har främst gällt möjligheterna att i Sverige få den arbetsrättsliga lagstiftningen att fungera för denna modell. Franchiseavtalen är ofta präglade av en mycket stark ställning för franchisegivaren, och franchisetagarens verksamhet regleras så hårt att ordet slavkontrakt nämns i sammanhanget. Även från konsumenträttslig synpunkt är systemet tvivelaktigt, eftersom det är oklart för konsumenten vem det är han har ingått köpeavtal med. För myndigheter kan det också vara svårt att identifiera den företagare som är franchisetagare, eftersom denna inte normalt har rätt att använda sitt eget namn i sin registrerade firma. Det är möjligt att en skärpt lagstiftning skulle reglera denna företagsform på ett sådant sätt att den kan leva vidare. Någon sådan lagstiftning finns emellertid inte i dag. Regeringen har enligt min mening haft god tid på sig att komma med ett sådant förslag. Vi i vpk stöder därför förslaget om ett förbud mot franchising. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 7.

Herr talman! Det är kanske litet djärvt av Bengt Hurtig att säga att det är marknadsekonomin som är det ekonomiska system som skapar stora koncentrationer. Det gör han efter vad vi har fått bevittna i hela Östeuropa, där de verkligt stora planstyrda ekonomierna har visat sin oduglighet i full dager. Bengt Hurtig talar dessutom om EG-anpassningen. Det vore bättre om Bengt Hurtig intresserade sig litet mer för affärerna ute på landsbygden. I dag kämpar landsbygdsbutikerna för livet och för att behålla en lönsamhet som det går att försörja sig på. Förslaget om att fortsätta med försök med olika serviceinrättningar i anslutning till och i butik, som t.ex. bank i butik, borde vara något som passar mycket bra för dem som talar om decentralisering och som vill slå vakt om landsbygden och de enskilda människorna. Jag kan inte förstå varför vpk inte har stött reservation nr 6 till detta betänkande. Efter Bengt Hurtigs inlägg har jag fortfarande förhoppningen att han är beredd att göra det.